Fru talman! Else-Marie Lindgren har frågat mig när jag kommer att lägga fram en proposition som behandlar ändring av pliktlagen vilken får till följd att slumpvisa drogtester av värnpliktiga kan utföras på förbanden. De totalförsvarspliktigas skyldighet att genomgå medicinska undersökningar framgår av 5 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Bestämmelsen föreskriver att den som fullgör värnplikt är skyldig att genomgå de medicinska och psykologiska undersökningar som krävs för att utveckla och bedöma hans eller hennes förutsättningar att tjänstgöra inom totalförsvaret. I förarbetena till 5 kap. 1 § klargörs att blodprovstagning kan vara en sådan undersökning som är nödvändig för att utreda en totalförsvarspliktigs förutsättningar för tjänstgöring. I förarbetena anförs vidare att en viss undersökning endast får göras om den är motiverad med hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid det förband eller det verksamhetsställe där tjänstgöringen fullgörs. Det kroppsliga ingreppet bör alltid vara nödvändigt för att bedöma förutsättningarna för den totalförsvarspliktiges förmåga att tjänstgöra i just den befattning som han eller hon ska upprätthålla. Försvarsmakten har uppgett att det inte finns några hinder för att genomföra drogtester inom ramen för gällande lagstiftning, men att sådana tester inte får ske slumpvis. Försvarsmakten har därför genomfört tester då misstanke om berusning eller missbruk funnits. Jag anser att statsmakterna har ett särskilt stort ansvar att sörja för att landets totalförsvarspliktiga utbildas i drogfri miljö - detta då dessa unga kvinnor och män under plikt är inkallade till tjänstgöring och bedriver sådan verksamhet som kräver särskild uppmärksamhet och försiktighet, till exempel hantering av vapen och olika fordon. Vi har ett ansvar för dessa unga kvinnors och mäns säkerhet vid tjänstgöringen. Vi måste därför hela tiden se över verksamheten. Försvarsmaktens drogförebyggande verksamhet är ett viktigt led i säkerhetsarbetet. Vi behöver därför också se över hur den verksamheten kan breddas och förbättras ytterligare. Denna typ av åtgärder är väsentliga för att kunna skapa en högre verksamhetssäkerhet. Jag anser att den drogförebyggande verksamheten är så viktig att jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder om det krävs. I fråga om en förändring av lagstiftningen på området så att en utökning av omfattningen av drogtester kan göras vill jag först säga att jag anser att ett omfattade och mycket viktigt arbete mot droger bedrivs inom Försvarsmakten. Jag anser också att det är oerhört viktigt att ett sådant arbete kan bedrivas effektivt så att resultat nås. Att utöka skyldigheten enligt lag är dock förenat med svårigheter. De totalförsvarspliktigas skyldighet att genomgå medicinska undersökningar är i viss utsträckning en inskränkning av den grundlagsskyddade kroppsliga integriteten. Enligt regeringsformen får dessa fri och rättigheter inte begränsas mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Jag är dock beredd att om det behövs låta göra en översyn av reglerna på området för att se om möjligheterna till en utökad kontroll av droganvändning kan göras avseende de totalförsvarspliktiga.
Fru talman! Det känns som om ministern håller med mig men ändå inte vågar ta steget fullt ut och ändra lagstiftningen så att det går att genomföra slumpvisa drogtester. Vad är det egentligen som hindrar ministern? Inte ska det väl behöva hända en svår olycka innan ministern vidtar åtgärder? Det är det som vi oroas för, och jag oroas för. I den stora rapport som Värnpliktsrådet lade fram för en tid sedan ser man med stor oro på att det i dag finns en tolerantare attityd mot droganvändning bland värnpliktiga. Det handlar inte bara om alkohol utan också om de nya droger som vi talar om. Man kanske inte upptäcker dem direkt och har kanske inte heller någon utbildning om dem, och det kan ge ödesdigra följder. Jag pratar om drogerna GHB och GBL. Det finns också en ny drog som heter BD. Fru talman! Det är jättebra att det görs medicinska undersökningar, och det krävs ju för att se vilken befattning man är lämplig för. Men det händer mycket under tiden som man är inkallad. Man får även utbildning om en drogfri miljö, som ministern tog upp här, men tyvärr räcker inte det. I trafiken kan du bli stoppad när som helst vid en slumpvis kontroll. Jag tror säkert att de flesta av oss varit med om det. På samma sätt borde det kunna göras en kontroll av de värnpliktiga. Är det farligare att köra bil eller moped än att framföra tunga fordon i terräng eller handha skjutvapen? frågar jag ministern. Ministern säger också att hon tänker se över reglerna. Det har gjorts en utredning som visar att det behövs en lagändring, och det är både Försvarsmakten och de värnpliktiga överens om. Varför inte föreslå detta innan det händer något? De värnpliktiga är ju den största resurs vi har inom Försvarsmakten.
Fru talman! Jag tror att Else-Marie Lindgren och jag är helt överens om att det är orimligt att ha droger under värnpliktstjänstgöring och i Försvarsmakten över huvud taget under tjänstgöring och arbete. Därför är det det drogförebyggande arbetet som gör att vi över huvud taget kan få bukt med den typen av allvarliga övergrepp som att tillgripa droger under sin tjänstgöring så att man inte är i form när tjänstgöringen ska påbörjas. Det arbetet måste till. Försvarsmakten arbetar också med de frågorna, men jag är övertygad om att ytterligare kan göras. Jag har prövat frågan om lagstiftning, självklart. Försvarsmakten har rätt till blodprovstagning av värnpliktiga under tjänstgöring för att kontrollera att de kan utföra sitt arbete. Det som man inte har rätt till är slumpvisa blodprovstagningar. Om man tar sig den rättigheten är det en allvarlig inskränkning av våra grundlagsskyddade fri och rättigheter. Den rättigheten förekommer bara på ett enda område, nämligen inom kriminalvården. Den kom till därför att det fanns så mycket narkotika i kriminalvården att det var motiverat att göra de slumpmässiga provtagningarna. Jag vill inte säga att värnplikten och Försvarsmakten är så belastad av droger att det är möjligt att använda som exempel på varför man ska göra denna inskränkning av grundlagsskyddade rättigheter. Det handlar ju om människor som vi tar in med plikt. Då har vi också ett ansvar att respektera rättigheterna. Men jag har sagt att om man nu inte kan komma längre i att nå drogfrihet är jag beredd att överväga lagstiftning, därför att det är i så fall en nödvändig del i säkerhetsarbetet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det öppnar ändå upp för att vi ser ett allvar i problematiken. Det tror jag är viktigt. Även de värnpliktiga själva önskar slumpvisa drogtester, även om de förstår att det innebär en integritetskränkning. Ministern har pratat om den förebyggande verksamheten och vill både förbättra och bredda den. Jag skulle vilja veta lite mer om på vilket sätt, men det kan vi väl återkomma till vid ett annat tillfälle. Jag skulle också önska att Försvarsmakten tar ett ansvar för rehabilitering när man upptäcker att värnpliktiga har drogproblem. Finns det några sådana planer i dag? Det vore också önskvärt att de sociala myndigheterna kontaktas i någon mån, eftersom vi har att göra med unga människor som behöver hjälp och som befinner sig i en känslig period i livet. Jag tror att här kan både kamrater och befäl vara ett fint stöd och förebygga problem som kan uppstå.
Fru talman! Det är inte så enkelt att utföra just de slumpvisa testerna. Det kan man ibland komma överens om i avtal mellan parter på en arbetsmarknad. Men de värnpliktiga har inte riktigt den typen av möjlighet genom företrädare. Det är en viktig signal att man är positiv till slumpvisa drogtester. Men det är inte tillräckligt för att man ska kunna ha det som en legal bas eftersom lagstiftningen är väldigt hård på området. Man har inom Försvarsmakten sagt att man är beredd att intensifiera det drogförebyggande arbetet. Det är viktigt. Det finns tendenser att användningen av droger ökar. Då måste man också intensifiera arbetet. Vi har gjort en annan sak i försvarspropositionen. Vi har stärkt säkerhetsarbetet i försvaret. Det ska man också se som en del i det hela. Genom att göra så att säkerhetsarbetet får en viss självständighet kan man också rapportera om företeelser på ett annat sätt än vad man har kunnat. Kvar står att det handlar om att påverka attityder. Det gäller att ta hand om den som har missbruksproblem och se till att man löser det. Där har Försvarsmakten själv sagt att den kan göra mer och är beredd att arbeta med de frågorna. Det är den positiva grunden. Jag är lite besviken på att man emellanåt fokuserar mycket på lagstiftningen. Det ska man använda i sista hand. Det är svårt att ändra lagen på den här punkten. Det ska vi ha klart för oss. Därför är det viktigt att vi under tiden trycker på så mycket som möjligt att vi åtminstone är alldeles bergsäkra på att varje möjlighet till annan drogförebyggande verksamhet har prövats innan vi behöver ändra lagen. Vi kan inte koncentrera oss på lagändringen. Den kanske måste till. Men den blir svår.
Fru talman! Jag tackar återigen för svaret. Det är en viktig del i det nya försvar som vi nu ska forma. Det gäller inte minst utifrån att man till stor del också är ute i internationell tjänstgöring. Då har säkerhetsdelarna en viktig funktion att fylla. Jag tackar för svaret.